Herr talman! Sedan några år tillbaka har det i olika sammanhang framförts förslag som syftar till att ge kommunerna ett ökat inflytande över nöjesoch fritidssektorns utveckling. Bakgrunden är framför allt att spelhallar, vissa diskotek och andra liknande samlingsplatser visat sig ha en klart olämplig och destruktiv verksamhet. Detta har medfört att kommunernas social-, fritidsoch skolförvaltningar tvingas arbeta med problem som skapats eller förvärrats i de olämpliga ungdomsmiljöerna. Stockholms kommun har i en utredning om olämpliga ungdomsmiljöer kartlagt förhållandet i sin kommun. De platser och ställen som den utredningen betecknar som olämpliga ungdomsmiljöer har fått samma betyg av de flesta av landets kommuner. Detta har bl.a. tagit sig uttryck i en skrivelse till kommunministern från över 350 social-, skoloch fritidschefer i hela landet. I skrivelsen krävs ”att initiativ tas för att få till stånd en lagstiftning, som ger kommunerna inflytande och kontroll över nöjesoch fritidssektorns utveckling”. När nu regeringen i proposition 203 föreslår kommunal kontroll över spelhallarna är detta ett steg i rätt riktning. Men det har ändå från flera håll framhållits att lagförslaget inte är tillräckligt långtgående och att kommunerna borde ha getts rätten till en övergripande prövning när det gäller fritidsoch nöjesinrättningar. Det är också vad som krävs i motionerna 2448 och 2493. Liksom motionärerna Margot Wallström, Åke Gustavsson, Oskar Lindkvist och Lars Ulander är jag övertygad om att kampen mot de olämpliga, passiviserande och destruktiva barnoch ungdomsmiljöerna kräver åtgärder på många områden. Utskottet avvisar dock nu kraven på en vidare lagstiftning, men framhåller samtidigt att det är angeläget att följa utvecklingen och att ytterligare överväganden kan bli aktuella. Jag tolkar detta som att det föreligger en insikt om att ytterligare åtgärder behövs, men att man inte är beredd att ta ett ytterligare steg just nu. Mot denna bakgrund hoppas jag att vi till kommande år, då kraven på mera långtgående åtgärder återkommer, skall vara mogna för en sådan lagstiftning. I motionen 2447 har jag begränsat min hemställan till att avse lagförslaget Nr 176 om automatspel. Såväl i den motionen som i motion 2494 av Margareta Lördagen den Winberg och Marianne Stålberg framförs att det inte finns några bärande skäl 12 juni 1982 för undantag från tillståndsplikten när det gäller enstaka automatspel. Vi menar att om man vill nå syftet med lagen, nämligen att kunna Kontroll över motverka olämpliga barnoch ungdomsmiljöer, är det viktigt att kommun = visst automatspel erna kan skaffa sig en total bild av situationen. Med en lag som undantar de enstaka spelen kommer syftet att motverkas. Det finns en uppenbar risk för att de spel som i dag finns samlade senare kommer att skingras, men att den totala mängden spel blir oförändrad. Den risken har bl.a. länsstyrelsen i mitt hemlän, Jönköpings län, pekat på i remissvaret avseende lagförslaget. Jag menar att i det läget har vi inte så stor nytta av lagen, som näringsutskottets majoritet nu ställer sig bakom. Tvärtom har vi stiftat en lag för en mycket begränsad del av automatspelsverksamheten. Herr talman! Mot bakgrund av att de som skall tillämpa lagen, nämligen kommunerna, och ett enigt socialutskott, tillstyrkt en generell tillståndsprövning — dock med undantag för offentliga tillställningar av tillfällig karaktär — yrkar jag härmed bifall till den socialdemokratiska reservationen vid näringsutskottets betänkande nr 54.

Herr talman! Till socialförsäkringsutskottets betänkande 1981/82:16 om vissa frågor inom den allmänna försäkringen m.m. har den socialdemokratiska utskottsgruppen fogat två reservationer. Reservation 1 avser det avsnitt i betänkandet som behandlar särregler för utsänd arbetskraft. Det råder i dag mycket splittrade bestämmelser när det gäller de sociala förmånerna för svenskar som sänds ut av svenska arbetsgivare för arbete utomlands. Med undantag för ATP saknas särskilda regler i lagstiftningen när det gäller denna speciella grupp. Ersättning för vårdkostnader är mycket låg, föräldraförsäkringen och tandvårdsförsäkringen gäller inte — för att ta några exempel. I syfte att förbättra villkoren för de utsända utarbetades, i samråd med arbetsmarknadens parter, en departementspromemoria. Promemorians huvudförslag innebär en uttrycklig lagreglering beträffande utsända arbetstagare och innehåller i korthet följande. Den anställde skall vara försäkrad som om han var bosatt i och sysselsatt i Sverige, under förutsättning att utsändningsperioden inte överstiger tre år. För statligt anställda skall inte någon tidsgräns gälla. Medföljande familjemedlemmar skall likaledes vara försäkrade, som om de vore bosatta här. Sjukförsäkringsförmånerna skall förbättras så, att de faktiska kostnaderna för läkarvård, tandvård och sjukhusvård utomlands ersätts, med avdrag för de patientavgifter som följer svenska regler. Det här är förslag som vi socialdemokrater i huvudsak ansluter oss till. I propositionen läggs emellertid inte fram något förslag om utvidgat skydd för utsänd arbetskraft. Däremot har förslaget om en ändring av bosättningsbegreppet medfört en försämring för de utsända. F.n. anses bosättningen här i riket vara orubbad under det första året, även om utlandsvistelsen redan från början är avsedd att vara längre tid. Förslaget som nu föreligger innebär att bosättningen här i riket — och därmed försäkringen — anses bestå endast om utlandsvistelsen är avsedd att vara längst ett år. Den som är ute längre än ett år skall enligt propositionen avföras från socialförsäkringssystemet redan från utresedagen, vilket innebär att den som passerat ettårsgränsen inte ens får behålla det otillfredsställande skydd som finns i dag. Den borgerliga utskottsmajoriteten följer lojalt propositionen. Det är rimligt att anta att benägenheten att åta sig utlandsuppdrag kommer att minska om det här förslaget genomförs. Det vore beklagligt om så skedde, då utlandsengagemangen är till fördel såväl för företag och anställda som för landet. Enligt vår mening borde syftet med promemorian — att ge gruppen utsända förbättrade förmåner inom socialförsäkringsområdet, i första hand genom lagstiftning — ha fullföljts. När nu inte så har skett anser vi reservanter att Nr 176 riksdagen bör begära att regeringen gör nya överväganden i frågan och Lördagen den återkommer med förslag till riksdagen. 12 juni 1982 Vår reservation 2 gäller det avsnitt i betänkandet som behandlar delpensionsbestämmelser för uppdragstagare. Socialförsäkring F.n. bedöms rätten till delpension för en arbetstagare, som samtidigt är för utlandsanställfacklig och politisk förtroendeman och därvid är ledig med löneavdrag från — da sitt ordinarie arbete för att utföra uppdraget, efter samma regler som för egenföretagare. Vi anser detta orimligt och omotiverat. Denna fråga har tidigare behandlats av riksdagen, genom socialförsäkringsutskottets betänkande 1979/80:19. Riksdagen biföll då en socialdemokratisk reservation, där man krävde att fackliga och politiska förtroendeuppdrag som arbetstagare utför under tid då de åtnjuter ledighet från sitt ordinarie arbete och får vidkännas inkomstavdrag skulle jämställas med förvärvsarbete som anställd. I proposition 1981/82:199 avvisar emellertid socialministern förslaget, och den borgerliga utskottsmajoriteten har samma mening. Man anger i huvudsak två skäl för att inte tillmötesgå kraven: dels att det för gruppen uppdragstagare är svårt att fastställa såväl inkomst som arbetstid, dels att det är svårt att avgränsa kategorin av fackliga och politiska förtroendemän som skall omfattas. När det gäller det sistnämnda, att avgränsa personkretsen, kan det väl ändå inte röra sig om några större bekymmer i sak, utan det måste mer röra sig om svepskäl och brist på vilja. När det gäller svårigheterna att fastställa inkomst och arbetstid håller jag med om att sådana föreligger när det gäller den mer normala uppdragstagaren. Men de svårigheterna föreligger inte för de fackliga och politiska förtroendemän som är lediga med löneavdrag från sitt ordinarie arbete för att utföra uppdrag. Deras tid blir registrerad. Eftersom riksdagens intentioner i det här avseendet inte följs måste vi på nytt begära att regeringen snarast förelägger riksdagen ett förslag till lagändring som tillgodoser syftet i vår reservation. Herr talman!

Herr talman! Här — som så ofta när det gäller socialförsäkringen — handlar det om att väga det önskvärda mot det möjliga eller praktiskt hanterbara. Utskottsmajoriteten och de socialdemokratiska reservanterna har på ett par punkter kommit till olika resultat i den avvägningen. När det gäller de utlandsarbetande och behovet av särregler för dem har majoriteten konstaterat att det i varje fall ännu så länge inte har kommit fram något förslag som vi tror är möjligt att genomföra. Därför menar vi att problemen åtminstone t. v. får lösas genom avtal mellan arbetsgivare och 193 anställda. När det gäller uppdragstagares möjlighet att få delpension går utskottsmajoriteten nästan längre än reservanterna. Reservanterna begär ett förslag av regeringen för politiska och fackliga uppdragstagare. Majoriteten skriver att riksdagen bör ge regeringen till känna att hela frågan behöver utredas och att det behövs ett förslag som tar sikte på inte bara dessa två kategorier — politiska och fackliga uppdragstagare — utan över huvud taget människor med uppdrag. Med den förklaringen, herr talman, yrkar jag bifall till socialförsäkringsutskottets hemställan.

Herr talman! Det nu föreliggande förslaget från socialutskottet om ny arbetstidslag berör en rad viktiga frågor. De brister som fanns i den tidigare arbetstidslagstiftningen får genom detta förslag en godtagbar lösning. Reglerna vid övertid och för deltid, övertidsavgift och förberedelseoch avslutningsarbeten och samordningen av arbetstidsbestämmelserna i både arbetsmiljölagen och arbetstidslagen är positiva inslag i den nya lagstiftningen. Socialdemokraterna ställer sig helt bakom socialutskottets hemställan i denna del av förslaget. Det finns en annan del i betänkandet som tar upp frågan om en utredning om övergång till sex timmars arbetsdag, en utredning som skulle belysa effekterna av och förutsättningarna för denna allmänna arbetstidsförkortning. Det fanns en period på ett tidigt stadium av diskussionen om sex timmars arbetsdag, då en del politiska partier var mycket engagerade och ansåg att detta var en mycket angelägen reform. Nu är det snart bara socialdemokratin och fackföreningsrörelsen kvar som talar om möjligheterna att införa en sex timmars arbetsdag. Det är viktigt, säger arbetsmarknadsministern, att debatten hålls levande om möjligheterna till och förutsättningarna för ett införande av kortare arbetstid. Men någon utredning om denna genomgripande reform vill man inte ha. Det är helt klart att ett sådant förslag kommer att få stora konsekvenser i vårt samhälle. Det gäller att bedöma kostnaderna och produktiviteten i arbetslivet. Vi har inte någon sådan bedömning. Detsamma gäller beträffande effekterna på det skiftarbete som förekommer i mycket stor omfattning i vårt samhälle och, inte minst, möjligheterna att öka tvåskiftsarbetet utan några negativa effekter för de anställda. Det kommer att ställa stora krav på samhället på många områden — barnomsorg, fritidsverksamhet, kulturaktiviteter och annat — om man ger människor ökad fritid. Från socialdemokratins sida menar vi att detta är så viktigt att starka skäl talar för att vi får en ordentlig utredning om dessa förutsättningar. Herr talman! Jag hänvisar till den välskrivna och innehållsrika reservation 3, där våra synpunkter liksom skälen till att vi vill ha en utredning redovisas. Jag yrkar bifall till reservation 3 och i övrigt till utskottets hemställan.

Herr talman! Man kan säga att den kritik som vpk framför mot regeringens förslag till ny arbetstidslag kan sammanfattas i följande punkter. 1. Sextimmarsdagen skjuts långt fram i tiden — om det med detta politiska tänkande över huvud taget skall bli någon sextimmarsdag. 3. Hemarbete med t.ex. hemdatorer omfattas inte av arbetstidslagen, trots att hemarbete ökar genom den nya tekniken. 4. Möjligheter ges att genom lokala avtal frångå lagen, och därmed öka övertiden. Vi anser att denna kritik gäller viktiga områden och inte kan få stå oemotsagd. Sextimmarsdagen är viktig och måste genomföras inom en snar framtid, och vi kräver i vårt valprogram att första steget skall tas 1983 med en timmes arbetstidsförkortning. Det finns flera skäl för att införa arbetstidsförkortningen. Vi har pekat på tre. 1. Det ger större möjligheter till jämställdhet mellan män och kvinnor, och deltidsarbetet kan därmed minskas. 2. Det ger ekonomisk och social rättvisa. 3. Sysselsättningen skulle kunna öka genom en arbetstidsförkortning. De åsikter som framförs i de två första punkterna, om jämställdhet mellan män och kvinnor och om den ekonomiska och sociala rättvisan när det gäller arbetstidsförkortningen, delas i viss utsträckning av andra partier, men man vill inte prioritera det. Den tredje punkten, att arbetstidsförkortningen skall ge fler jobb, är tabu i den politiska debatten i Sverige. Jag vill bara erinra om att det franska socialistiska partiet och den regering som sitter i Frankrike har för avsikt att använda arbetstidsförkortning för att skaffa åtminstone några fler jobb. Man har redan förkortat arbetstiden till 39 timmar i veckan. Genom att förkorta arbetstiden räknar man med att skapa ca 200 000 nya jobb. Vi anser att det inte är orimligt att arbetstidsförkortningen kan spela en roll när det gäller sysselsättningen. Det går inte att framhärda hur långt som helst och hävda att sysselsättning skall skapas åt alla, när vi ser hur tekniken utvecklas, och hur hela industriproduktionen tar form. I det läget måste vi också använda arbetstidsförkortning för att skapa fler arbeten. Det är en del i en offensiv för allas rätt till arbete. Jag vill också peka på att lagens målsättning att vara en skyddslag har uttunnats, och man hänvisar nu till att arbetsmiljölagen har tagit över alla skyddsbestämmelser. Jag tror att man därmed nonchalerar den oerhörda risk som möjligheterna i arbetstidslagen i dag ger, bl.a. till övertid, och att människor utnyttjas och t.o.m. slås ut ur produktionen. Det allvarligaste i det nya förslaget är att man öppnar möjligheterna till ökat övertidsuttag, speciellt för grupper som kapitalet gärna ser att de arbetar länge. Det ingår i den allmänna målsättningen att förkorta arbetstiden genom att införa förtidspension, medan de som är i verksam ålder skall arbeta mycket och länge och helst arbeta på övertid. Därför har man med det nya förslaget ökat möjligheterna att ge dispens från reglerna. Vi motsätter oss det. Vi vill att övertid skall få tillgripas endast för nödfallsarbete och då egendom eller hälsa är i fara. Då skall man kunna ta ut övertid under ett år med 150 timmar. Utskottet har avstyrkt vårt förslag. Vi har fört fram det under många år. Riksdagen har uttalat att man vill förbättra bestämmelserna. Vi menar att man nu försämrar dem. I en motion av Maj-Lis Lööw m.fl. föreslås en minskning av övertidsuttaget från 200 till 150 timmar. Jag yrkar bifall till den motionen, för den ligger i linje med vpk-yrkandet. Vi har vidare pekat på att veckovilan och nattvilan bör utökas. Vi har tidigare väckt motioner om skiftarbete och arbete på obekväm arbetstid. Det är företeelser som ökar i arbetslivet. Det företag där jag är anställd, SSAB i Domnarvet, försöker nu köpa sig till udda skiftformer och tider genom att säga: Ni får 45 öre i lönelyft om ni går med på skifttider som inte finns med i kollektivavtalet. Öppnar man sådana möjligheter kan företagsägarna spela ut den ekonomiska tryggheten mot att man i stället får arbeta längre. Det är vad som f. n. håller på att hända i svenskt arbetsliv. Än så länge står facket emot. Järnbruksklubben säger nej till de ökade ersättningarna och vill att vi skall arbeta enligt riksavtalet. Jag tycker alltså att den motion som vi har väckt om att begränsa skiftarbete och arbete på obekväm arbetstid är väl befogad. Jag yrkar därför bifall till samtliga vpk-motioner samt till motion 2456 av Maj-Lis Lööw m.fl.
Herr talman! Det finns några reservationer fogade vid betänkandet. När det gäller moderatreservationerna kan jag konstatera att vi har litet olika uppfattningar om konsekvenserna av förslaget. Jag hoppas att Blenda Littmarck inte uppfattar det som en oartighet om jag bara hänvisar till utskottets skrivning på s. 5 och 6 när det gäller de moderata reservationerna. Naturligtvis kan vi tala om sextimmarsdagen, och många skulle säkert önska få en sådan nedtrappning av arbetstiden. Men frågan är hur mycket realism det ligger i ett sådant krav. Vi har i utskottet hänvisat till det utredningsarbete som pågår inom delegationen för arbetstidsfrågor, DEL FA, och till de rapporter som delegationen hittilis har lämnat. Vi har också hänvisat till den utredning som jämställdhetskommittén har avlämnat. Därmed ber jag, herr talman, att få yrka bifall till utskottets hemställan och avslag på reservationerna. Tillåt mig sedan, herr talman, eftersom detta är det sista ärendet från socialutskottet under vårsessionen att få framföra centerledamöternas i utskottet och mitt personliga tack till utskottets avgående ordförande, Göran Karlsson, för tolv års arbete i utskottet. Jag vågar säga att detta utskott har haft många svåra frågor att behandla under dessa år, men det har varit en strävan att nå breda lösningar. Vi har också åstadkommit sådana i de flesta fall. Kanhända beror det mycket på den fina stämning som har rått i vårt utskott och på att de flesta utskottsledamöter har haft förankring i kommunalt och landstingskommunalt arbete. Vi har haft hårda debatter här i kammaren ibland, Göran Karlsson och jag. Vi har givit och tagit, men jag är övertygad om att Göran Karlsson liksom jag känner att detta inte har lämnat några rispor efter sig i vår personliga vänskap och våra personliga relationer. Tack, Göran Karlsson!

Herr talman! Det förslag till ny arbetstidslag som vi nu har att ta ställning till har på intet sätt tagit hänsyn till eller präglats av att kvinnor i allt större omfattning kommit ut i förvärvslivet. Detta är en av motiveringarna till de från vpk föreliggande motionerna, bl.a. om kortare arbetsdag. Den sammantagna arbetstiden är i dag mycket ojämnt fördelad — detta trots den debatt som sedan länge förts om lika villkor oavsett kön i arbetslivet. Medan de heltidsarbetande — mest män — har en årsarbetstid mellan 1 700 och 2 000 timmar, har många deltidsarbetande — mest kvinnor — en arbetstid som ligger långt under 1000 årsarbetstimmar. Ser man sedan till de säkert lika många arbetstimmar som krävs för att sköta hem och barn, finner man att fördelningen är lika ojämn där men åt motsatt håll. Det är förvärvsarbetet som måste förändras, om vi skall få till stånd en könsmässig utjämning. Det gäller såväl i hemmet som i förvärvslivet. Orsakerna till att så många kvinnor arbetar deltid är naturligtvis flera. Undersökningar visar att många kvinnor inom de yrkesgrupper som deltidsarbetar — det gäller städerskor, ekonomibiträden, hemtjänstoch sjukvårdsbiträden samt anställda inom handeln — ofta är gifta eller sammanboende med t.ex. byggnadsarbetare eller industriarbetare, som med restid tvingas vara borta lång tid från hemmet — 10-12 timmar — vilket gör heltidsarbete omöjligt för dessa kvinnor. De har helt enkelt ingen valfrihet. En annan orsak är att det inom många yrkesområden skapas enbart deltidsarbeten — inte deltidsarbeten i vanlig bemärkelse, där man delar på jobb, utan skräddarsydda deltidstjänster anpassade efter arbetsuppgifterna. De yrken som till övervägande delen befolkas av deltidsarbetande har ofta sämre arbetsförhållanden och dålig arbetsmiljö. De utgörs av fysiskt tunga arbeten, som också omöjliggör arbete på heltid. Vpk har i dessa fall ställt upprepade krav på förkortning av arbetstiden vid fysiskt tunga och hälsovådliga arbeten med lönemässig kompensation. Det gäller bl.a. inom långtidsvården. Andra undersökningar visar att ojämlikheten ökar, när man blir förälder. Män förlänger sin arbetstid, medan mödrar minskar sin. Detta kan inte vara någon önskvärd utveckling. Det betyder ju bara ökad övertid och extra arbete för redan heltidsarbetande män och ännu ojämlikare fördelning i omsorgen om hem och barn. Vänsterpartiet kommunisterna motsätter sig övertid på sådana grunder. Samma sak gäller arbetstidens förläggning, som framför allt är ett problem för deltidsarbetande — mest kvinnor. De har större behov än andra att på förhand veta att arbetstidens förläggning och omfattning. De måste ju också ges möjlighet att planera ”sina plikter” med hushåll och barnomsorg och andra aktiviteter. Utskottets luddiga skrivning på denna punkt kan inte anses tillfredsställande — här borde utskottet ha använt klartext. Det finns anledning att återkomma. Slutligen, herr talman! Vänsterpartiet kommunisterna hävdar rätten till arbete som en grundläggande rättighet. I detta krav ingår arbete på lika villkor oavsett kön och möjligheten för alla att försörja sig på sitt arbete — villkor som inte kan uppfyllas med de arbetsvillkor och det utbud som präglar dagens arbetsmarknad. Redan 1968 sägs i en rapport till Förenta Nationerna om kvinnornas status i Sverige att arbetslivet måste förändras. Är det då inte dags för handling? En allmän arbetstidsförkortning till sex timmar per dag är en grundläggande nödvändighet för att nå jämlikhet i levnadsvillkoren för män och kvinnor. Vänsterpartiet kommunisterna kommer inte att släppa detta krav.

Fru talman! Den 19 mars fördes en sjöfartspolitisk interpellationsdebatt häri riksdagen om vad regeringen avsåg att göra för att snabbt lösa den akuta krisen på sjöfartsområdet. Jag hade då anledning beskriva alla de kontakter i ärendet jag dittills hade haft med sjöarbetsmarknadens parter. Mitt sammanfattande intryck av debatten var att det fanns en bred uppslutning bakom tanken att snara åtgärder måste vidtas, om inte den svenska handelsflottan skulle fortsätta att minska. Frågan om vad som borde göras förblev dock vid det tillfället obesvarad. Trots detta fortsatte arbetet i kommunikationsdepartementet, och en proposition lämnades så småningom till riksdagen. I förslaget till sjöfartspolitiska åtgärder tog jag fasta på det som förenade såväl parterna som oss här i riksdagen, nämligen att sjöfartsnäringens situation är besvärlig och att statliga åtgärder behöver vidtas snabbt. Till grund för utarbetandet av propositionen har legat den sjöfartspolitiska utredningen, närsjöfartsutredningen samt drygt ett halvårs överläggningar med sjöarbetsmarknadens parter. Tyvärr har det varit svårt att få parterna att enas om gemensamma förslag. Sjöfartsverkets generaldirektör, Kaj Janérus, har dock lagt ner ett värdefullt arbete när det gällt att hitta vissa utgångspunkter. Arbetet i departementet har bedrivits öppet, så att parterna haft möjlighet att komma med synpunkter. Utgångspunkten för propositionen är att ansvaret för att sjöfartsnäringen återfår sin internationella konkurrenskraft i första hand åvilar branschens företag och dess anställda, på grundval av den ekonomiska politik som allmänt är utstakad. Det ekonomiska stödet har konstruerats med en successiv nedtrappning. En bred utskottsmajoritet har kunnat enats om en konstruktion för det ekonomiska stödet som innebär att det för flertalet fartyg år 1 och 2 utgår med ett belopp motsvarande 75 96 av sjömansskatten för att sedan år 3 och 4 trappas ned till 37,5 20. För fartyg med inriktning mot närsjöfart är stödet 100 26 de två första åren och 50 96 de två följande. Med propositionens förslag till system har en kompromiss med den socialdemokratiska motionen varit möjlig, vilket jag hälsar med tillfredsställelse. Stödet kommer — det är jag övertygad om — att få mycket stor betydelse. Rederierna får genom stödet en extra anledning att investera i fartyg under svensk flagg i ett läge där både varvspriser och priserna på andrahandsfartyg är mycket låga. Det har påståtts att propositionen skulle göra fler sjömän arbetslösa. Grundsyftet med hela propositionen är att bevara de nuvarande arbetsplatserna till sjöss, helst också ge ett antal nya arbetstillfällen för svenskt sjöfolk. Görs inget riskerar förvisso ytterligare svenska sjömän att bli arbetslösa. Propositionen syftar till att behålla de nuvarande svenskflaggade fartygen och dessutom förmå redarna att ta hem en del i dag utlandsregistrerade fartyg och att köpa nya fartyg under svensk flagg. Att detta inte bara är en from förhoppning har faktiskt redan visat sig. Stena Line köpte bara några dagar efter det propositionen framlagts en storfärja av Götaverken-Arendal, som beräknas ge över 200 nya svenska sysselsättningstillfällen till sjöss. Rederiets ledning motiverade köpet med att den framlagda sjöfartspropositionen nu gav anledning att se ljusare på framtidsutsikterna för svensk sjöfart. Samtidigt har Redareföreningen, i förhoppning om att sjöfartspropositionen kommer att godtas av riksdagen, lovat att försöka ordna praktikplatser till sjöss för samtliga de 400 gymnasieelever som i vår går ut sjöfartslinjen. Just nu är det extremt dåligt på många fraktmarknader, och jag får nästintill dagligen rapporter om att små kapitalsvaga rederier tvingas begära amorteringsanstånd. För dessa rederier ger stödet möjlighet till överlevnad tills dess marknaden vänder igen. Jag vill, fru talman, bara beklaga att moderaterna inte funnit det angeläget att medverka till att stödja sjöfartsnäringen trots att man måste vara medveten om det besvärliga läge som råder. Jag måste nu uttrycka min förvåning över detta. De planerade ändringarna av sjömansbeskattningen som redovisas i propositionen har den utgångspunkten att omläggningen skall göras på ett sådant sätt att den sjöman som arbetar sex månader till sjöss och är hemma sex månader på ett år skall ha lika stor nettobehållning efter det att beskattningsreglerna ändrats. Av den allmänna debatten att döma har många inte förstått detta. Budgetministern har givit riksskatteverket i uppdrag att utarbeta konkreta förslag om hur sjömansbeskattningen skall ändras så att de nämnda målen uppnås. Det råder enighet i utskottet om propositionens förslag att eventuella landinkomster skall läggas samman med sjömansinkomsterna vid beskattning. Utskottet har också varit enigt om att flera olika sjölöner som intjänats under en och samma tidsperiod skall sambeskattas. En utskottsmajoritet har vidare ställt sig bakom propositionens förslag till ändrade regler för beskattning av fri kost, kostersättning och engångsbelopp. De farhågor som finns i den socialdemokratiska reservationen att ändringar i dessa delar i och för sig utgör ingrepp i ingångna avtal har jag litet svårt att förstå. Det är ju ändå riksdagen som fattar beslut om skattelagar. Som nyss nämnts är ju utgångspunkten för skatteförändringarna att dessa inte skall leda till nettolöneförsämring. Det är dock min förhoppning att också socialdemokraterna skall kunna biträda förslagen när utredningen är klar och då vi med konkreta siffror kan studera effekterna. Det är med tillfredsställelse som jag kan konstatera att propositionen således i alla dess grunddrag godtagits av utskottet trots den hårda kritik som från vissa håll, främst utanför riksdagen, riktades mot propositionen i samband med att den presenterades. Avslutningsvis vill jag ge uttryck för den glädje jag känner över att svensk sjöfartsnäring nu kommer att få det handtag som man så länge varit i behov av. Detta hade inte varit möjligt om inte oppositionspartiernas företrädare i trafikutskottet tagit ställning till propositionens olika delar från sakliga utgångspunkter. Om en gemensam vilja får komma till uttryck går de flesta problem att lösa. Jag vill också uttrycka min uppskattning över att utskottet varit berett att behandla propositionen trots att den inte kunde läggas på riksdagens bord förrän den 29 april. Det är nu min förhoppning, fru talman, att de beslut som kommer att fattas här om en stund kommer att utgöra upptakten för en ny epok inom svensk sjöfart, som kännetecknas av att den nedåtgående trenden bryts och ersätts med framtidsinriktade investeringar under svensk flagg.

Fru talman! Svensk sjöfart är i allvarlig kris. Vi har förlorat en stor del av vår handelsflotta, och antalet anställda har minskat från 23 000 till 11 000 på en mycket kort tid. Vi har från socialdemokratiskt håll vid flera tillfällen krävt åtgärder för att långsiktigt säkra branschens utveckling, och vi har efter 1979 års trafikbeslut begärt att sjöfartens roll i trafikpolitiken skall klargöras och att den s.k. närsjöfarten skall ges en bättre ställning. Men det har gått ganska trögt. Trots utredningsförslag har sjöfartsproblemen långdragits. Men det har inte saknats uppslag från branschens företrädare, redare och anställda. Det är därför så mycket mera glädjande att det i de yttersta av dessa dagar äntligen kom ett förslag om vissa åtgärder på sjöfartsområdet. Det här initiativet är tacknämligt. Även om det inte långsiktigt löser krisen inom sjöfartsnäringen — det tror jag vi alla är överens om -— så är detta en mycket bra början. Vi har från vårt håll ställt upp på de ekonomiska insatserna. Vi har, som kommunikationsministern också redovisade, fått utskottet med på smärre tekniska förändringar för att, som vi hoppas, öka stimulanseffekten i stödet. Vi har även fått gehör för vårt förslag att den nämnd som föreslås handlägga stödet också skall utvärdera dess effekter och redovisa sitt resultat senast 1985. Vi accepterar vidare den föreslagna skatteomläggningen så till vida att de ombordanställdas inkomster såväl till lands som till sjöss beskattas samlat. Men det bör vara möjligt att lägga om beskattningen så, att svensk sjöfartskonkurrens ökar utan att därför de anställdas arbetsförhållanden och levnadsvillkor försämras. På en punkt reserverar vi oss mot den borgerliga majoriteten i detta avsnitt. Vi anser att en del av de förslag till förändringar som framläggs är klara ingrepp i gällande avtal för de ombordanställda, och vi kan inte vara med om att avtalsvillkoren ensidigt försämras genom att ändringar görs i sådana speciella skatteregler som utgör grund för avtal. I två särskilda reservationer understryker vi krav på åtgärder för att hejda rederiernas utlandsetablering och motiverar vår syn på en statlig rederiverksamhet. Fru talman!

Med anledning av propositionen och motioner från folkpartiet och socialdemokraterna föreslår också utskottet att ungdomars möjlighet att praktikarbeta till sjöss skall vidgas. Detta föreslås ges regeringen till känna. Fru talman! Med propositionen och de förändringar som föranletts av motioner tas nu ett första steg mot en förnyelse av svensk sjöfart. Jag vill gärna instämma i kommunikationsministerns uttalande nyss att detta har varit möjligt att uppnå genom ett mycket konstruktivt samarbete mellan regeringspartierna och oppositionen. Jag tycker att det är ett bra exempel på hur man kan gå in i ett aktivt arbete för att klara svåra problem för en näring. Jag vill också gärna uttrycka min uppskattning över det. Fortfarande återstår det att ge sjöfarten en mer framträdande roll i trafikarbetet, särskilt i kustfart och på inre vattenvägar. Till detta arbete finns det anledning att återkomma. Fru talman! Med detta vill jag yrka bifall till de socialdemokratiska reservationerna och i övrigt till utskottets hemställan.

Fru talman! Jag beklagar att tidsnöden för kammaren nu är så stor att en för sjöfartsnäringen så viktig fråga som den om dess framtida utveckling inte kan ingående belysas. Jag betonar att vi från moderat sida anser att en sund och konkurrenskraftig sjöfartsnäring är av vitalt intresse för landet. När vi ändock yrkar avslag på propositionens och utskottsmajoritetens förslag om direkta statliga subventioner till rederibranschen, sker detta av principiella skäl. Vi kan inte medverka till att ännu en bransch, som hamnat i ett för högt kostnadsläge, får detta neutraliserat genom penningstöd från staten. Vi föreslår i stället direkt kostnadsavlyftande åtgärder i form av kraftigt sänkta marginalskatter för de ombordanställda och avlyftning av vissa arbetsgivaravgifter för rederiföretagen. Vid kommande avtalsförhandlingar är det då möjligt för dessa arbetsmarknadens parter att i handling visa sin vilja att återställa sjöfartsnäringens konkurrenskraft. Om det är sant som det är sagt att den huvudsakliga grunden till rederibranschens överlevnadsproblem är de höga bemanningskostnaderna, är de av oss föreslagna skattesänkningarna direktverkande. Vi godtar från moderat sida den inriktning av ändrade skatteregler som anges i propositionen beträffande sjömansskatten, men vi betonar med utskottsmajoriteten, lika väl som socialdemokraterna i sin reservation nr 1, att avtalsoch beskattningsfrågor bör hållas isär. I den moderata reservationen nr 2 kräver vi att sjömansskatten redan från den 1 januari 1983 utgår från slutläget av den marginalskattereform som skall genomföras. Det är ju faktiskt de höga marginalskatterna som är roten till det onda, då arbetsmarknadens parter sluter avtal som dramatiskt höjer företagens kostnader, utan att detta ger arbetstagarna någon nämnvärd nettolöneökning. Vårt marginalskatteförslag för de ombordanställda slår omedelbart mycket kraftigt på företagens kostnadssida. Detsamma gäller förslagen i vår reservation nr 5, i vilken vi vill avlasta rederierna vissa delar av arbetsgivaravgifterna och därjämte vill få utrönt om icke lagstiftningen om investeringsavdrag också skall kunna gälla fartyg som investeringsobjekt. Återigen har vi här direktverkande offensiva kostnadssänkningar för sjöfartsnäringen. Fru talman! Vi säger alltså klart nej till förslagen att direkt pumpa in pengar från det allmänna i ytterligare en, på grund av Sveriges höga kostnadsläge, krisdrabbad bransch. Subventioneringen av stora delar av vårt näringsliv måste upphöra. I stället måste det samlade skatteuttaget reduceras och ökningstakten för de offentliga utgifterna hejdas. Jag tror att rederinä ringen själv måste vara observant på vad som håller på att ske, och jag riktar mig både till de anställda och till arbetsgivarna med följande: Sedan steg 1 genom kostnadsdrivande avtal på arbetsmarknaden drivit fram en bristsituation för näringen, måste denna för att få andrum och rådrum vända sig till staten för att få hjälp. Den får detta i steg 2, men samtidigt skapas, som i detta fall, en nämnd som skall bevaka och bedöma hur branschen sköter sig. Statens allseende öga vilar i fortsättningen på denna företagsamhet. Det sista steget avtecknar sig väl i följande meningar i socialdemokraternas reservation nr 6: ”Mot bakgrund av de kraftiga ekonomiska stödåtgärder som staten fått göra direkt eller indirekt i sjöfartsnäringen bör dock ett statligt ägarengagemang i sjöfartsnäringen inte kategoriskt avvisas. Utskottet anser det dock inte aktuellt att nu ta ställning till den frågan.” Det är inte bara genom införandet av löntagarfonder som det fria näringslivet hotas. Om det självt godtroget och aningslöst ställer sig i beroendeställning, blir slutet ofelbart att marknadsekonomin utformas i kanslihuset och därvid byter namn till planhushållning! Med dessa varningens ord, fru talman, yrkar jag bifall till de moderata reservationerna 2, 3 och 5 i trafikutskottets betänkande nr 37.

Fru talman! Riksdagen fastställde år 1980 vissa allmänna riktlinjer för sjöfartspolitiken inom ramen för ett sjöfartspolitiskt program. Programmet sägs ha som målsättning att bl.a. skapa förutsättningar för att landets utrikeshandel skall kunna bedrivas på ett effektivt sätt till lägsta kostnad för samhället. Det sägs också skapa förutsättningar för att man skall kunna trygga landets transportförsörjning i politiska och ekonomiska krissituationer. Vidare framhålls att programmet syftar till att ta till vara sjöfartens möjligheter att som konkurrenskraftig exportnäring stärka Sveriges betalningsbalans. Enligt borgarna är det av stor betydelse för att den svenska sjöfartsnäringen skall kunna utvecklas i sunda former att konkurrensen inte snedvrids, genom att staten engagerar sig som rederiägare. Detta är i korthet den sjöfartspolitik som den borgerliga regeringen under några år har praktiserat i vårt land. Den bygger på en obegränsad tro på de fria marknadskrafternas förmåga att lösa sina problem själva. Den bygger vidare på övertygelsen att dels marknadshushållningens egen dynamiska utveckling alltid sker i s.k. sunda former, dels att den alltid sammanfaller med samhällets intressen. Därför har regeringen och staten avhållit sig från varje form av ingripande eller försök till styrning och påverkan av en utveckling som mer och mer lett till en kraftig decimering av den svenska handelsflottan. Resultatet har inte låtit vänta på sig. De s.k. sunda former som rederinäringen har utvecklats i innebär fortsatt utflaggning av svenska båtar till bekvämlighetsflagg. Eftersom fiffelflaggningen inte kan accepteras fullt ut från politiskt håll, på grund av de förlorade skatteinkomster och sysselsättningstillfällen som är förknippade med sådan utflaggning, säljer redarna sina fartyg och hyr in utländskt fiffelflaggat tonnage. Effekterna i vad gäller de svenska skatteinkomsterna och den svenska sysselsättningen blir givetvis desamma. De svenska redarna har hittills kommit runt hindren med fiffelflaggning på detta sätt. Ett annat alternativ är att hyra ut fartygen, så att de kan bemannas med billigare arbetskraft. De svenska redarna skulle därmed behålla sina möjligheter till framtida spekulationer i fartyg, men begränsa sina transportfunktioner. Fru talman! Inför 1982 står rederinäringen med en svensk handelsflotta som tonnagemässigt är kraftigt decimerad och som uppgår till blott 40 96 av 1976 års flotta. Antalet ombordanställda har reducerats med 10 000 personer ned till 15 000. Utvecklingen har medfört stora samhälleliga kostnader i form av såväl uteblivna skatter och arbetsgivaravgifter som utebliven produktionskapacitet och framför allt en ökad arbetslöshet bland sjömännen. Dessutom har decimeringen av den svenska handelsflottan inneburit att den inte längre kan trygga landets transportförsörjning i politiska och ekonomiska krissituationer. I föreliggande proposition gör regeringen konstaterandet att näringens svåra situation i stort sett beror på de höga lönekostnader som den svenska rederinäringen har i förhållande till konkurrentländernas rederinäringar. Och vilka är då de konkurrentländer som regeringen syftar på? Det är de länder som vanligen tillhandahåller bekvämlighetsflagg, bl.a. Liberia, Panama, Cypern och Singapore. Men också en antal andra länder förekommer på ITF:s lista. Här återfinns den allra sämsta delen av världshandelsflottan, som i stor utsträckning ägs av rederier i Medelhavsområdet, Sydostasien osv. Den utgör den del av världshandelsflottan som under tarvliga förhållanden fått en extra respit innan den skall huggas till skrot. Den personal som anställs på dessa fiffelflaggade fartyg har inga möjligheter att driva några fackliga krav —i flera av dessa länder är strejk helt förbjuden. Personalen saknar vidare möjligheter att påverka sin arbetssituation. Besättningarna utgörs i allmänhet av befäl från de traditionella sjöfartsländerna och av manskap från låglöneländerna, t.ex. Filippinerna, Indien, Pakistan och afrikanska länder. Detta gör att redarna kan välja en besättning som är garanterat samarbetsvillig och som inte ställer några krav på löner, arbetsförhållanden, säkerhet osv. Säkerhetskraven efterlevs på olika sätt. Till att börja med är dessa fartyg inte underkastade någon besvärande nationell fartygsinspektion. Det är mycket lätt att få ut de olika ländernas behörighetshandlingar, även om det finns ett antal formellt stränga krav. I många fall tvingas besättningarna överträda gällande bestämmelser för att redarna skall kunna maximera sina profiter. Detta gäller t.ex. vid lastning, trafikseparationer, väjningsregler, spilloljehantering m.m. — åtgärder som ofta vidtas i strid med vad man anser vara gott sjömanskap. Inget av dessa länder har en egen sjömanseller befälsutbildning enligt de normer som gäller i de traditionella sjöfartsländerna. Det är alltså i huvudsak dessa länder som konkurrerar ut den svenska sjöfarten. Och det är enligt nämnda metoder, vilka i regeringspropositionen kallas för sunda utvecklingsformer, som sjöfartsnäringen utvecklas — dvs. de mest vidriga, råa och arbetarfientliga konkurrensoch utsugningsmetoder som det kapitalistiska systemet kan uppvisa. Och mot de metoderna har den svenska rederinäringen ingenting att invända. De angrips inte med ett enda ord. I stället används de av det privata redarkapitalet som ett medel för att utöva utpressning på regeringen och samhället. Det kan illustreras bäst med det uttalande som Redareföreningens verkställande direktör, Gunnar Högberg, har gjort. Han säger: ”Sjöfartens problem måste i första hand våra sjöfartsföretag själva försöka lösa. Vi går inte och väntar på att någon regering skall lösa problem åt oss. Därför litar vi inom näringen främst på vår egen förmåga. Får sjöfartsnäringen fortsätta att arbeta, utan att man från statsmakternas sida lägger hinder i vägen i form av regleringar och andra byråkratiska ingrepp, kommer näringen säkert att klara sig. Om det blir några fartyg kvar under svensk flagg är en annan sak.” Detta uttalande illustrerar på ett utmärkt sätt Redareföreningens och dess ordförandes inställning till de problem som samhället i dag har på sjöfartens område. Och det kan hända att det från de andra partiernas sida tolkas som ett djupt och uppriktigt samhällsengagemang, men vi delar inte den uppfattningen. Vi anser däremot att allt prat i propositionen om att landets utrikeshandel skall kunna skötas på ett effektivt sätt till lägsta samhälleliga kostnader, är vackra såpbubblor. De låga kostnader som finns i det sammanhanget betalas av tusentals och åter tusentals fattiga och oorganiserade sjömän från Filippinerna, Indien, Pakistan och olika afrikanska länder. Många gånger arbetar de under vidriga och för människor ovärdiga arbetsförhållanden. Dessa kostnader betalas av de tusentals sjömän som är arbetslösa i Sverige och annorstädes. Dessa kostnader betalas i form av förstörd miljö på våra kuster, de betalas av svenska skattebetalare. Vpk anser, att de förslag som regeringen har framlagt är direkta ingrepp i tecknade avtal och att de syftar till att kraftigt försämra sjöfolkets, genom hård och långvarig kamp, vunna rättigheter och villkor. Det är ett försök från regeringens sida att vrida historien tillbaka till de förhållanden som rådde på arbetsmarknaden för flera decennier sedan. De föreslagna åtgärderna är därför helt oacceptabla. Fru talman! Jag yrkar bifall till vpk-motionerna.

Fru talman! Riksdagen fastställde 1980 vissa allmänna riktlinjer för sjöfartspolitiken. Dessa riktlinjer innebar bl.a. att förutsättningar skulle skapas för en effektiv utrikeshandel till lägsta möjliga samhällsekonomiska kostnad. Vidare skulle Sveriges transportförsörjning i politiska och ekono miska krissituationer tryggas, och sjöfartens möjligheter att som konkurrenskraftig exportnäring stärka Sveriges betalningsbalans tas till vara. Utvecklingen under de senaste åren har tyvärr visat att denna målsättning äri fara. I den nu föreliggande propositionen föreslås åtgärder som är ägnade att stärka konkurrenskraften för svensk sjöfart och se till att målsättningen för sjöfartspolitiken skall kunna fullföljas. Vid de diskussioner som förts mellan Redareföreningen och de ombordanställdas organisationer har man kommit överens om att bibehållande av den svenska handelsflottan i nuvarande omfattning kräver åtgärder för att öka dess konkurrenskraft och att detta i sin tur kräver väsentligt sänkta kostnader för att driva fartyg under svensk flagg. Den sammanlagda effekten av de regler som gäller för beskattning, höga sociala avgifter och ett i jämförelse med andra sjöfartsnationer ofördelaktigt avlösningssystem förklarar en huvudsaklig del av kostnadsskillnaden mellan att driva sjöfart under svensk och utländsk flagg. Skattereglerna gynnar avsevärt den tid som den ombordanställde befinner sig iland. På den lön som sjömannen uppbär som anställd vid ett rederi dras sjömansskatt. Sjömannen har i regel fri kost ombord, som f. n. värderas till 550 kr. per månad, och beskattas för detta värde. Under den tid han är ledig och icke vistas ombord får han kostersättning med 55 kr. per dag, som till största delen är skattefri. Eventuella landinkomster beskattas för sig. Detta gäller även om han har sjömansinkomster från annat rederi. En ombordanställd kan sålunda under ett och samma år ha inkomster från flera håll utan att drabbas av den skatteprogression som andra inkomsttagare har. I propositionen föreslås en förändring av de villkor som nu gäller för beskattningen av ombordanställd personal. En sådan förändring av reglerna bör efter utredning av vissa tekniska frågor och riksdagens godkännande kunna tillämpas redan på 1983 års inkomster. Förändringarna bör inriktas på att den ombordanställdes samtliga inkomster läggs samman vid landbeskattningen, att den kostersättning som de ombordanställda erhåller under ledighet beskattas samtidigt som uppräkningen i sjömansskattetabellen för den fria kosten ombord slopas, samt att skatten på engångsbelopp sänks. Därmed ger löner och ersättningar under ombordarbetstid större nettoförtjänst än motsvarande inkomst under vistelse i land. Ett viktigt påpekande är att i normalfallet skall de ändrade reglerna inte innebära några ekonomiska försämringar för de ombordanställda. I fråga om de aviserade förändringarna av skattereglerna för de ombordanställdas kostersättning reserverar sig socialdemokraterna med motiveringen att förslaget skulle innebära klara ingrepp i gällande avtal. Men samtidigt säger man att det borde vara möjligt att ändra skattereglerna så att konkurrenskraften för den svenska handelsflottan stärks utan att de anställdas arbetsförhållanden och levnadsvillkor därigenom försämras. Utskottet understryker också vikten av att de i övrigt ändrade skatteregler som avses bli följden av propositionens förslag inte får medföra försämrade arbetsförhållanden och levnadsvillkor för de ombordanställda. Vi har alltså ungefär samma uppfattning på denna punkt. Utskottet förutsätter också att regeringens förslag, när det föreläggs riksdagen, har en sådan inriktning. Utskottet förutsätter också att staten, utan att ingripa i parternas frihet att själva sluta avtal, bör söka underlätta för parterna att inom ramen för gällande säkerhetsbestämmelser enas om kostnadsavlastande åtgärder. Fru talman! Låt mig gå över till det i propositionen föreslagna ekonomiska stödet till sjöfarten. En förutsättning för ekonomiskt stöd till näringen är att det främjar sjöfart under svensk flagg och därmed bryter den negativa trend som utvecklats under senare år. Utskottet delar föredragandens förslag att sjömansskatten skall ligga till grund för stödets storlek. För att främja en utveckling av sjöfart under svensk flagg bör endast sjömansskatt hänförlig till anställning ombord på fartyg som är registrerade i Sverige berättiga till stöd. Vissa undantag för inhyrt tonnage bör emellertid kunna göras, om regeringen finner anledning till sådant beslut. Enligt propositionen skulle ursprungligen detta stöd avtrappas under en femårsperiod med 20 9 per år. Socialdemokraterna ansåg i sin motion att fullt stöd enligt propositionens förslag borde utgå under tre år. Majoriteten i utskottet enade sig om att föreslå riksdagen att stödet under de två första åren utgår enligt de regler som regeringen föreslår gälla för det första året. Under det tredje och fjärde året bör stödet, som också kommunikationsministern här har redovisat, reduceras med hälften. Stödperioden blir därmed fyra år. I syfte att kunna utjämna svängningar på fraktmarknaden föreslås stödet få utnyttjas under en femårsperiod efter det att sjömansskatt inlevererats till staten. Behovet av stöd bör enligt utskottet klart dokumenteras och medföra rationaliseringsåtgärder eller planerade sådana. Utskottet vill för sin del understryka att huvudsyftet med stödet måste vara att stimulera företagen till utvecklingsinsatser, så att den svenskflaggade handelsflottan kan öka. Enligt utskottet är det vidare angeläget att en kontinuerlig utvärdering av stödet sker. Denna uppgift kan lämpligen läggas på den särskilda nämnd som skall inrättas för att besluta om stöd. Nämnden bör för regeringen redovisa iakttagelser med anledning av utvärderingen i sådan tid att regeringen senast år 1985 kan redovisa sin syn på stödets effektivitet. Vad jag här redovisat om utskottets mening angående stödet bör av riksdagen ges regeringen till känna. I moderaternas motion 1981/82:2564, som Rolf Clarkson har redovisat, föreslås avslag på propositionen i denna del. Att moderaterna på detta sätt väljer att stå vid sidan av ett aktivt ingripande i en för svensk sjöfart allvarlig kris anser jag som en klar felbedömning av situationens allvar. Vad som här föreslås från majoritetens sida är en akut insats för att bryta en allvarlig avtrappning av våra svenska sjöfartsresurser, som skulle få förödande konsekvenser för bibehållande av handlingsutrymme för vår industri och en ur beredskapssynpunkt tillräcklig kapacitet vid en avspärrning. Det kortsiktiga stöd som här föreslås skall inte betraktas i första hand som en subvention till näringen utan som en stimulans för att finna och genomföra de åtgärder som parterna inom näringen gemensamt måste ena sig om för att därmed förbättra konkurrenskraften för svensk sjöfart. Vad Rolf Clarkson här har föreslagit är egentligen ingenting annat än ett annat sätt att subventionera denna verksamhet. Hans förslag betyder också att det får bestående effekter för lång tid framöver, vilket utskottet inte vill. Vi vill att detta skall vara ett kortsiktigt stöd, som en stimulans för att näringen själv skall lösa sina problem. Slutresultatet måste också bli en svensk sjöfartsnäring som kan stå stadigt på egna ben, även om det i framtiden kan bli både sjögång och hårt väder. Då det gäller rederiernas utlandsetableringar och överlåtelse av fartyg gäller den s.k. flagglagen. Den gäller t.o.m. utgången av 1983. Socialdemokraterna har i motion 1981/82:2567 föreslagit en skärpning av riksbankens tillämpning av valutalagstiftningen genom anpassning till gällande regler för utförsel av fartyg. Utskottet menar i likhet med vad departementschefen föreslår att en sådan vidgad prövning av kapitalexport i samband med utlandsetablering skulle i nuläget innebära omotiverade ingrepp i rederiernas kommersiella överväganden. Utskottet anser att man bör avvakta resultatet av de nu föreslagna stimulansåtgärderna, innan man överväger nya restriktioner. Härav följer att motionsyrkandet avstyrks. Bland övriga frågor som tas upp i betänkandet och som har aktualiserats i flera motioner vill jag nämna frågan om rätt beskattningsort för partrederier och frågan om statsbidrag till praktikplatser. Skatteutskottet framhåller i sitt yttrande över motionsyrkandena att reglerna om rätt beskattningsort för partrederier kan medföra problem på grund av de begränsningar dessa regler innebär i fråga om möjligheter till underskottsavdrag. Skatteutskottet anser att problemet bör prövas i samband med det utredningsarbete som pågår inom kommittén om underskottsavdrag. Trafikutskottet delar skatteutskottets uppfattning men vill för egen del understryka vikten av att frågan om rätt beskattningsort för partrederier får en snabb lösning, speciellt för de seglande partredarnas vidkommande. Utskottet anser det angeläget att denna fråga behandlas med förtur av kommittén om underskottsavdrag. Vad gäller statsbidrag till praktikplatser råder stor samstämmighet mellan utskottets uppfattning och motionsyrkandena. Med hänsyn till det angelägna i att underlätta för ungdomar att få arbete och behovet av att trygga rekryteringen till den svenska handelsflottan anser utskottet att regeringen skyndsamt bör se över reglerna för statsbidraget, så att de aviserade medlen fullt ut kan utnyttjas. Utskottet anser också att kravet på att uppnå viss behörighet kan slopas. Regeringen bör vidare överväga att förlänga den tid för vilken bidrag kan utgå. Utskottet anser att bidraget i första hand skall stimulera redarna till att anställa fler nybörjare ombord. blivit tillgodosedda, bör av riksdagen ges regeringen till känna. Jag vill till sist, i likhet med kommunikationsministern och utskottets ordförande, understryka värdet av det konstruktiva arbete som utförts i utskottet, som gjort det möjligt att, som vi hoppas, uppnå ett för svensk sjöfart gott resultat. Fru talman! Med det anförda vill jag yrka bifall till trafikutskottets hemställan på samtliga punkter, och jag yrkar avslag på de till betänkandet fogade reservationerna.

Fru talman!

Man skall med andra ord pumpa in pengar i rederiföretagen under en fyraårsperiod framöver. Kanske någon av herrarna skulle kunna ge mig en upplysning om hur detta i och för sig sänker rederinäringens kostnader. Är inte det rätta att, såsom vi moderater föreslår, sänka skattetrycket för de ombordanställda av alla kategorier och sänka arbetsgivaravgiftspålagorna för arbetsgivarna, för företagen själva? Sammantaget innebär ju detta en radikal sänkning av branschens kostnader. Om inte företagen sedan kan överleva, kan det inte ha varit beroende på de höga bemanningskostnaderna utan på något helt annat. Men med den medicin som ni har ordinerat, som huvudsakligen är huvudvärkspulver och inte leder till någon radikal förändring av sjukdomstillståndet, så kommer ju branschen att ta emot 750 miljoner under de kommande fyra åren men inte automatiskt rätta till sin kostnadssituation. Det är en aningslöshet och en godtrogenhet av så otroliga mått att det kostar svenska folket 750 milj.kr. Detta belopp kommer majoriteten i denna kammare nu att bevilja. Det är principiellt och praktiskt synnerligen olämpligt!
Fru talman! Jag skall inte mycket förlänga debatten. Jag skall bara passa på, i och med att jag har blivit angripen, att ställa en fråga till kommunikationsministern och representanten för utskottet. Det verkar som om det är stor samstämmighet i utskottet om att de problem som rederinäringen i dag har beror på de höga lönebikostnaderna. Därför skulle alltså detta subventionspaket syfta till att förbättra den svenska rederinäringens konkurrenskraft. Det finns fartyg under en annan flagg, en brittisk flagg, som har betydligt lägre lönebikostnader än vad den svenska rederinäringen har. Men just fartygen under brittisk flagg kännetecknas av en massflykt till bekvämlighetsflagg. Har kommunikationsministern några garantier för att inte denna massflykt, som också kännetecknar den svenska näringen, kommer att fortsätta efter den subventionering som regeringen har föreslagit? Den svenska rederinäringens kostnader efter subventionerna kommer att fortsätta att vara på en hög nivå, t.o.m. högre än kostnaderna för fartyg under brittisk flagg. Har ni några garantier när det gäller de effekter ni hoppas på och högtidligt deklarerar från talarstolen?

Fru talman! Jag hade inte för avsikt att säga något mer i den här debatten, men ett yttrande som Rolf Clarkson gjorde måste jag på det bestämdaste tillbakavisa. Han gjorde vid två tillfällen gällande att det är aningslöshet som präglar majoritetens agerande i denna fråga. Jag undrar om det kan betraktas som aningslöst att man tar ställning till en situation som näringen har hamnat i. Hur näringen har hamnat där kan vi lämna därhän, men att näringen är ien besvärlig situation har betygats här från talarstolen av alla, också av Rolf Clarkson. Att regeringen lägger fram ett förslag, som en bred majoritet i riksdagen accepterar och som snabbt skall medverka till att förbättra situationen är det ena steget. Det andra steget är de ändrade förutsättningarna för parterna att sluta avtal, och det är det långsiktiga. Då säger Rolf Clarkson att det är en aningslöshet som präglar detta handlande. Jag undrar hur det står till med ansvarsfullheten i fråga om en så viktig näring för Sveriges vidkommande när man kan göra sådana påståenden. Jag tror att det vore bättre om moderata samlingspartiet ställde upp på det här och visade att man aktivt var intresserad av att göra någonting i den här frågan. Man skall inte bara hoppas på att andra skall göra någonting och själv stå vid sidan och försöka knipa någon sorts politiska poäng och säga att man inte vill vara med och subventionera hit och dit. Det är lätt att agera på det sättet i skuggan av att andra tar hand om det hela och håller i skaftet på den yxa som också Rolf Clarkson vill skall gå.

Fru talman! Vem och vilka är det som försöker knipa politiska poäng här i salen? Är det de som kommer vandrande med 750 miljoner av allmänna skattemedel till en bransch? Eller är det vi som säger nej till att denna bransch, med alla dess företag och alla dess anställda, skall få stöd i denna form och i stället säger till branschen, att är er situation beroende på era höga kostnader, så skall vi medverka genom att direkt sänka den statliga delen av dessa höga kostnader? Är inte detta för branschen och de anställda i branschen en bra mycket behagligare och mer lättsmält lösning än allmosor från det allmänna?

Fru talman! I socialutskottets betänkande 1981/82:48 behandlas bl.a. motion nr 404 av Nils Hjorth och mig, i vilken vi har begärt sådan ändring av körkortsbestämmelserna att blodgrupp införs på körkortet och att blodgrupp även anges på identitetskortet. De förebyggande åtgärderna såsom information, utbildning, trafiksäkrare vägar och fordon, bättre vägunderhåll och trafikövervakning m.m. är synnerligen viktiga. Men trots dessa åtgärder måste vi tyvärr räkna med att det även fortsättningsvis kommer att inträffa trafikolyckor där personer skadas. Snabba insatser med t.ex. blodtransfusioner måste göras, och då är det av stor betydelse att snabbt kunna konstatera den skadades blodgrupp. Ett sätt vore att på körkortet och ID-kort införa ägarens blodgrupp. Jag har erfarit att för de personer som arbetar och vistas i länder där läkarvetenskapen inte har kommit så långt som i Sverige skulle det vara en stor fördel att ha blodgruppsuppgift på t.ex. ID-kortet. Vi motionärer har sett det som en förebyggande åtgärd för att rädda liv och därigenom snabbt kunna ge de skadade hjälp. Det finns ju möjligheter att utan större merkostnader införa dessa uppgifter både på ID-kort och på körkort. Men, fru talman, att i dag gå emot ett enigt utskott synes vara meningslöst. Jag har bara med det sagda velat ytterligare belysa vikten av att denna fråga kommer till sin lösning.

Fru talman! Jag skall inte yrka bifall till den vpk-motion som behandlas i arbetsmarknadsutskottets betänkande 1981/82:27. Vänsterpartiet kommunisterna är berett att avvakta den översyn av vissa pensionsförmåner på en bredare basis som ett enigt utskott hemställt till regeringen om, särskilt som utskottet förutsätter att denna översyn kan ske snabbt och i nära kontakt med riksdagspartierna. Jag förutsätter då att det gäller samtliga riksdagspartier. Överenskommelsen om särskild pension för statsråden, som träffades efter regeringsskiftet 1976, byggde på en bestämmelse om förordnandepension. Regeringsombildningarna med täta byten på statsrådsposterna gav regeringen anledning att förbättra pensionstryggheten för de avgående statsråden i ett förslag 1979/80. Redan då påtalade vpk i en motion det för väljarna stötande i att f. d. statsråd, som har sin ekonomiska trygghet säkrad genom fortsatt uppdrag som riksdagsledamot, uppbär både pension och arvode från riksdagen. Vi framhöll att de ekonomiska villkor som är förknippade med politiska uppdrag på hög nivå redan förut var mycket gynnsamma. Vpk krävde utöver avslag på den gynnsammare pensionsberäkningen för statsråd en översyn av de politiskt förtroendevaldas ekonomiska villkor. Motionen avslogs med hänvisning till den föreliggande utredningen. Utvecklingen hittills har bekräftat vpk:s påpekande i motionen 1980 om det orimliga i att vissa tjänstemän samtidigt kunnat kvittera ut både hög lön och hög pension. I vissa fall kvitteras dubbla löner plus pension ut, som uppgår till månadsbelopp som kräver mer än halvårslånga arbetsinsatser av andra arbetstagare. Opinionen från allmänheten har inte heller uteblivit. Hur skall de kunna förstå denna generositet samtidigt med talet om nödvändigt sparande på de flesta områden. Man visar generositet mot vissa löntagare, medan andra drabbas inte bara av arbetslöshet utan också av angrepp på det sociala trygghetssystemet vad gäller såväl pensioner och arbetslöshetsförsäkring som införandet av karensdagar vid sjukoch olycksfall m.m. Även om det gäller ett fåtal och inte har så stor ekonomisk betydelse för statskassan, är det mera en principiell fråga för politiska förtroendeuppdrag vilka förmåner som skall gälla. Fru talman! Vänsterpartiet kommunisterna står fast vid sin uppfattning att Nr 176 en översyn måste ha som utgångspunkt att ett politiskt heltidsuppdrags Lördagen den arvode skall bestämmas utifrån den allmänna lönenivån på arbetsmarkna 12 juni 1982 den. Avgångsvederlag, pensioner m.m. måste också i största möjliga utsträckning följa gängse praxis på arbetsmarknaden i övrigt.

Fru talman! Statsråden har sedan 1950-talet rätt till pension efter sex års tjänst. I och för sig är inte mycket att säga om att statsråden i likhet med tjänstemän på hög nivå hos staten har denna pensionsmöjlighet. Problemet ligger däri att pensionerna endast i begränsad omfattning samordnas, dvs. avräknas mot andra samtidigt utgående inkomster. I regeringens proposition om vissa pensionsfrågor markeras en bestämd viljeriktning, att statsrådspensionerna i fortsättningen skall samordnas med andra inkomster. Vi har tagit fasta på denna viljeriktning som f. ö. också kommer till uttryck i de föreliggande motionerna. Utskottet konstaterar att det av allt att döma föreligger en bred politisk opinion för att det kommer till stånd ett nytt samordningssystem som i princip leder till att dubbla förmåner inte får utgå samtidigt. Denna princip bör bekräftas av riksdagen. Om så sker är det utskottets uppfattning att ett sådant uttalande från riksdagens sida blir vägledande för samordningen av motsvarande förmåner för andra innehavare av politiska uppdrag. Det kan noteras att Landstingsförbundet i dagarna har gått ut med en rekommendation till sina medlemmar om inskränkningar i politikernas pensionsförmåner. Innan man genomför den princip om avskaffandet av dubbla förmåner som utskottet förespråkat är det nödvändigt att först klarlägga hur samordningen skall gå till och med vilka slag av andra inkomster som samordningen skall ske. Önskemål om klarlägganden av det slaget har förts fram av socialdemokraterna, och utskottet har funnit dessa önskemål vara befogade. Samordningsfrågorna bör alltså övervägas mer ingående. Utskottet räknar med att det skall bli möjligt att snabbt komma i gång med det fortsatta beredningsarbetet så att problemen är lösta när det blir aktuellt att meddela nya förordnanden för statsråd. Utskottet förutsätter vidare att beredningsarbetet bedrivs i nära kontakt med riksdagspartierna. Med den uttalade vilja som partierna har uttryckt är jag övertygad om att det skall bli möjligt att snabbt komma fram till ett resultat som ter sig rimligt för alla parter. På en punkt föreslås en ändring redan nu. Det skall bli möjligt att ge avgångsersättning till statsråd som entledigas vid regeringsombildning i de fall det avgående statsrådet inte har några förmåner eller betald sysselsättning att falla tillbaka på. En fråga för sig är statssekreterarnas villkor. De statssekreterare som 1976 lämnade kanslihuset fick i en hel del fall icke samordnade pensioner liksom de avgående statsråden. Problemet är på det sättet likartat, att förmåner av det slaget anses alltför generösa. Idéer om hur problemet skall lösas har förts fram både av en särskild utredningsman och i den särskilda regeringsskri 217 velsen 183. Utskottet anser att detta också är en sak som närmare får prövas i samband med det fortsatta beredningsarbetet om statsrådspensionerna. Till Karin Nordlander vill jag säga att det med den uppläggning utskottet valt inte funnits anledning att närmare gå in på vpk:s motion liksom på regeringsförslagen eller de andra motionerna. Utskottet har tagit fasta på att vpk:s huvudlinje sammanfaller med utskottets uppfattning, att nuvarande förhållanden är otillfredsställande och behöver rättas till. Jag räknar med, som jag redan sagt, att riksdagspartierna på ett konstruktivt sätt skall kunna medverka när man i det fortsatta arbetet kommer att gå in på hur de olika delfrågorna skall lösas i detalj. Med dessa ord, fru talman, yrkar jag bifall till hemställan i utskottets enhälliga betänkande.

Fru talman! Anhörigvårdskommitténs förslag om förbättringar när det gäller vårdbidragen till handikappade barn ligger till grund för det regeringsförslag som nu behandlas i socialförsäkringsutskottets betänkande nr 18. Anhörigvårdskommitténs förslag har i propositionen dock frångåtts på ett par viktiga punkter. Det föreslås i enlighet med utredningens överväganden att skattefrihet skall införas för den del av vårdbidraget som är kostnader, utgivna på grund av sjukdomen eller handikappet. Denna skattefrihet för merkostnadsersättningen föreslås i propositionen kunna inträda först om merkostnadsdelen är mer än 15 Yo av basbeloppet. Därmed har man frångått utredningens förslag, som innebar att skattefrihet skall inträda för merkostnaderna när de uppnår 10 96 av basbeloppet. Det kan tyckas att det här är fråga om små summor, men de betyder mycket för den enskilde, eftersom många mottagare av vårdbidrag har kostnader som ligger runt dessa nivåer. Frågan om de skall betala skatt för rena omkostnader eller inte kan därför betyda en hel del skattemässigt. Den andra frågan gäller om en förälder skall kunna behålla ett vårdbidrag under en viss period när föräldern tillfälligt överlåter den faktiska vården av ett handikappat barn till någon annan. När en förälder t.ex. på grund av arbete eller studier på annan ort, barnets skolgång eller någon annan omständighet kan bli tvungen att överlåta den faktiska vårduppgiften till en annan anhörig, så är detta ett bättre alternativ för föräldern än att tvingas placera barnet på institution. Institutionsplacering blir dessutom ett dyrare alternativ sett ur samhällets synpunkt. Utredningen föreslog att tiden för sådan tillfällig vårdperiod utanför hemmet skulle vara ett år, med möjlighet till förlängning om särskilda skäl förelåg. Nu föreslås i propositionen att dessa vårdperioder skall begränsas till hälften, alltså sex månader, med möjlighet till förlängning med ytterligare högst sex månader. Denna inskränkning har gjorts trots att remissinstanserna har varit mycket positiva till utredningens förslag. Tre ledamöter här i kammaren, nämligen Rune Gustavsson, centerpartist, Nils-Olof Grönhagen, socialdemokrat, och jag själv, har suttit i utredningen, och vi har i en motion yrkat att utredningens förslag skall följas även på dessa punkter. Vad jag nu framhållit är anledningen till att jag har lämnat en reservation till socialförsäkringsutskottets betänkande. I denna reservation begär jag att riksdagen skall följa utredningens väl genomtänkta förslag på de nämnda två punkterna och i övrigt följa utskottets förslag. Fru talman! Jag yrkar bifall till den reservation som är fogad till betänkandet.

Fru talman! I den motion, undertecknad av mig och några andra vpk-ledamöter, som avstyrkts i socialförsäkringsutskottets betänkande nr 18 framhåller vi, att de förbättringar som riksdagen nu skall införa när det gäller vårdbidraget till föräldrar med handikappade barn inte betyder att denna grupps ekonomiska svårigheter undanröjs. Den nu aktuella åtgärden är välmotiverad, men den utgör endast en liten kompensation för de åtgärder som med liten majoritet beslutats här i riksdagen på senare tid och som fört med sig uppenbara försämringar även för den grupp som nu är aktuell. I vår motion har vi, vilket också redovisas i betänkandet, begärt en komplettering av vårdbidraget. Vi vill att en ny bidragsnivå införs, nämligen motsvarande en fjärdedels bidrag. Detta sammanfaller med vad handikapporganisationerna hävdat i anhörigvårdskommitténs behandling av frågan om vilka modeller för bidragssystemet som skall förordas. Det är således en tanke som har stöd bland dem som berörs. Fru talman! Jag yrkar bifall till motionens yrkande i det avseendet. Vidare har vi i motionen blygsamt begärt ett uttalande från riksdagen om större generositet när det gäller att pröva behovet av vårdbidrag till föräldrar med små handikappade barn. Utskottet hänvisar till tillämpningsanvisningar, men berörda föräldrar upplever en alltför stor restriktivitet från försäkringskassornas sida. Det är således, tycker vi, motiverat med ett uttalande från riksdagens sida. Ett uttalande kostar ju ingenting. Men man kanske fruktar att ett uttalande skulle få till följd att i och för sig riktiga tillämpningsanvisningar senare skulle komma att följas. Jag frågar om det är så. Fru talman! Jag yrkar bifall till motion 2542 även i den delen. Med hänvisning till att anhörigvårdskommittén enhälligt tillstyrkt det förslag som Allan Åkerlind tidigare yrkat bifall till, vill jag dessutom nämna att vpk-gruppen kommer att stödja reservationen vid en eventuell votering.

Fru talman! Som skatteutskottet anför i sitt yttrande till socialförsäkringsutskottet har det vid upprepade tillfällen förts fram krav på skatteavdrag för kostnader när det gäller barns handikapp. Vi har nu fått ett lagförslag som i stället innebär skattefrihet för den del av vårdbidraget som utgör kostnadsersättning. Därmed anser vi socialdemokrater i socialförsäkringsutskottet att problemet med den beskattade kostnadsersättningen får en lösning som bör kunna tillgodose kraven från dem som känt sig orättvist behandlade. Vi finner även övriga förslag i propositionen vara så väl avvägda att det finns goda skäl att pröva och utvärdera dem. Därför ställer vi oss bakom socialförsäkringsutskottets skrivning. Jag yrkar således bifall till utskottets hemställan i dess helhet i socialförsäkringsutskottets betänkande 18.
Fru talman! Vad som sagts i debatten har inte rubbat min övertygelse om att det till fjorton femtondedelar enhälliga socialförsäkringsutskottet har träffat rätt när det gäller förslaget att utan förändringar tillstyrka propositionen om förbättrade vårdnadsbidrag till föräldrar med handikappade barn. Jag yrkar bifall till utskottets hemställan i samtliga delar. Överläggningen var härmed avslutad.

Fru talman! När riksdagen förra året behandlade videovåldet beslutades — på en moderat justitieministers initiativ — att införa en åldersgräns på 15 år för att man skall få hyra videofilmer med våldsinslag. Det beslutet var lätt att fatta. Inga motstående intressen av betydelse fanns att ta hänsyn till. Yttrandefriheten berördes inte. Skyddet för barnen kunde ges odelad och oomtvistad prioritet. De motstående intressena anmälde sig när riksdagsmajoriteten ville utsträcka barnförbudet till ett totalförbud för vissa speciella våldsskildringar. Från barnens utgångspunkt är emellertid också totalförbudet lättmotiverat. Våld skadar ovedersägligen. Den känsliga uppväxttiden kan störas. Trots det starka intresset av att skydda barn och ungdom, är alltså ett totalförbud mot det extrema våldet inte självklart. När man förbjuder det spekulativa och det onödiga löper man risk att också sådant som måste få visas blir drabbat. Nyheter får inte förhindras, hur våldsfylld den verklighet än är som nyheterna skildrar. Verkligt konstnärligt våld kan inte heller få falla för bilan. Den konstnärliga friheten är en vital ingrediens i ett öppet samhälle. Både konsten och nyheterna behövs dessutom i opinionsbildningen mot våldsanvändningen. När moderaterna förra året begärde att totalförbudet mot vissa våldsskildringar skulle vila ett år var det för att skapa rådrum för eftertanke och besinning. Yttrandefrihetsutredningen — som redan hade uppdraget att pröva hela frågan om våld i massmedier — borde få komma längre i sitt arbete, menade vi. Videogramutredningen — som funderade över våldsutvecklingen särskilt på video — skulle inom några månader presentera sitt förslag. Moderaterna var inte beredda att biträda ett videovåldsförbud innan konsekvenserna av ett sådant kunde överblickas. Förändringar som påverkar villkoren för en fri och öppen samhällsdebatt får inte genomföras över en natt, hur välmotiverade de än kan tyckas vara. Och det var bokstavligen, fru talman, över en natt som riksdagen förra året var beredd att ta ställning. Mindre än 24 timmar efter det att lagrådet ifrågasatt om det föreslagna våldsförbudet stod i överensstämmelse med Sveriges grundlag gick riksdagens konstitutionsutskott till beslut. Invändningarna viftades undan. Opinionen skulle lugnas. Respekten för rättssäkerheten och för de värden som ändå stod på spel krävde enligt vår mening ett uppskov med beslutet. Men det gjorde också, fru talman, svårigheterna i sak. Det räcker nämligen inte med att vara säker på att de vidrigaste våldsskildringarna inte har med en vital samhällsdebatt att göra. Övervägandena om var gränserna för yttrandefriheten går blir aldrig besvärliga förrän man kommer till det otydliga gränslandet. Samtidigt är det just gränslandet — det osäkra — som behöver lagens skydd. Yttrandefrihetsutredningen har nu — ett år senare — kommit till slutsatsen att ett förbud mot extremvåldet går att klara. Men utredningen anser — liksom en enig videogramutredning — att den rättsliga prövningen av överträdelser av förbudet bör ske på samma sätt som vi i dag prövar överträdelser mot tryckfrihetsförordningen. En jury blir en yttersta garant för att välmotiverade ingrepp mot det spekulativa våldet inte samtidigt drabbar viktiga yttrandefrihetsintressen. En extra väg att fria i tveksamma fall byggs in i lagstiftningen. Vi moderater är, fru talman, med de överväganden som yttrandefrihetsutredningen har gjort för presentation i slutet av året, beredda att nu bryta loss våldsfrågorna ur den slutgiltiga grundlagsreglering av dessa spörsmål som utredningen om tre fyra år bör ha lett fram till. Förutsättningar för en total politisk enighet borde därmed ha kunnat föreligga. Men enigheten uteblev. Konstitutionsutskottet kunde inte enas om att ett förbud mot extremt våld på video måste införas på ett sådant sätt att starkaste möjliga skydd för yttrandefriheten garanteras. Området mellan det uppenbart försvarliga och det uppenbart oförsvarliga lämnar utskottsmajoriteten utan den garanti för yttrandefriheten som faktiskt är möjlig att åstadkomma. Den oenighet som nu uppstått om yttrandefrihetsskyddet gör att det finns skäl att varna för en fortsatt utveckling av det slag som det nu förestående ingreppet på ett grundlagsliknande område är ett exempel på. Förbud läggs till förbud. Alla är välmotiverade utifrån de intressen som förbuden avser att värna. Tillsammantagna kan de likväl innebära just den urgröpning av yttrandefriheten och respekten för denna som alla i konstitutionsutskottet företrädda partier säger sig vilja värna, men som flera i praktiken ändå får sådana bekymmer med. Det beslut riksdagen nu kommer att fatta måste mot den här bakgrunden ses som ett undantag från huvudregeln. Ramen för yttrandefriheten bör så långt möjligt avgöras i ett samlat sammanhang och med full vetskap om konsekvenserna. Varje annat sätt att hantera frågor av denna karaktär utsätter vitala intressen, av betydelse för en öppen samhällsdebatt, för ett oacceptabelt hot. Fru talman! Vi moderater vill i detta fall skydda yttrandefrihetsintresset tvåfaldigt. För det första: I lagen måste inskrivas att nyhetsoch informationsförmedlingens, opinionsbildningens och andra jämförbara intressens krav måste tillmätas avgörande betydelse vid bedömandet av vad som skall anses otillåtligt. Det räcker enligt vår mening inte med att, som utskottsmajoriteten gör, ange hänsynen till yttrandefriheten i motiven. Både av praktiska och av principiella skäl skall lagen själv ange vad som gäller. För det andra: Prövningen av överträdelser av videovåldsförbudet skall på sätt som videogramutredningen enhälligt föreslagit prövas av jury. Det är också den konstruktion som yttrandefrihetsutredningen arbetar utifrån. När vi moderater är beredda att ur yttrandefrihetsutredningens uppdrag bryta ut skyddet för barnen när det gäller videovåldet, är det för oss självklart att samtidigt bryta ut skyddet för yttrandefriheten. Utskottsmajoriteten har inte velat gå moderaterna och videogramutredningen till mötes. Ett enkelt — och tyvärr till intet förpliktande — uttalande om framtiden är allt man kostar på sig. Det system med ansvarig utgivare som juryprocessen kräver anser man vara för komplicerat. För komplicerat för vad? Är inte yttrandefriheten värd det bästa skydd den kan erhålla? I realiteten, fru talman, rör det sig väl om politisk prestige. Efter kanonaden mot moderaterna förra året går det tydligen inte att nu medge att det gick litet hastigt under de korta vårtimmarna 1981, när idén om en förbudslagstiftning väcktes.

Fru talman! Även om det kanske inte är det för Hilding Johansson, är det i vart fall för moderaterna en tvingande plikt att skynda långsamt med ingrepp i den yttrandefrihet som är själva grundvalen för det fria och öppna samhälle som jag hoppas att både socialdemokrater och moderater hyllar. Det är bättre att ta ett uppskov på ett år, Hilding Johansson, än att göra en oförlåtlig dumhet i brådska. Vi har i vår reservation fört fram två sätt att stärka det som är skyddsvärt. Det första är — som jag nämnde i mitt huvudanförande — att låta en jury pröva överträdelser av videovåldsförbudet. Det har Hilding Johanssons egna partikamrater i videogramutredningen ansett vara en förutsättning för det nu förestående ingreppet i yttrandefriheten. Då kan det väl inte vara så konstigt och otillständigt att följa den rekommendationen när riksdagen har att ta ställning till frågan? Ett nytt lagförslag införs utan remissprövning, hävdar Hilding Johansson. Låt mig säga: Det förslag som riksdagsmajoriteten redan förra året var beredd att snabbt driva igenom i riksdagen hade inte varit föremål för remissprövning. Den första paragrafen i det förslaget som riksdagsmajoriteten då ville anta konstruerades i konstitutionsutskottets kansli och hade alls icke varit föremål för den breda remiss som Hilding Johansson nu ställer upp som en förutsättning för att över huvud taget kunna skrida till ett riksdagsavgörande. Skillnaden mellan våra båda icke remissbehandlade förslag, Hilding Johansson, är att i Hilding Johanssons alternativ yttrandefriheten inskränks utan skydd för det skyddsvärda. I vårt alternativ byggs skyddet in i paragraferna. Det andra kravet, fru talman, är alltså att vi i lagen skall skriva in det avgörande skydd som nyhetsoch opinionsförmedling och andra jämförbara intressen måste ha för att väl motiverade ingrepp mot det spekulativa våldet skall kunna göras utan risk. I våra motiv skriver vi att den formulering som Hilding Johansson just angrep skall svara precis mot det som utskottsmajoriteten också tycker skall skyddas. Men, Hilding Johansson, varför då vara så rädd att skriva in skyddet för detta i själva lagen? Vad är det ni vill åstadkomma genom att i lagen bara ha en svepande formulering utan tillstymmelse till precisering? Till slut, fru talman: Hilding Johansson vill nu begränsa möjligheten för riksdagen att begära uppskov med behandling av lagförslag som inskrider mot yttrandefriheten. Det är tyvärr ett mycket talande krav som han därmed har väckt.

Fru talman! Antingen förstår inte Hilding Johansson vad den här debatten handlar om, och det kan jag egentligen inte tro, eller också vägrar han tre månader före ett val att medge hur det faktiskt förhåller sig. Ingen har någonsin ifrågasatt att det extrema spekulativa våldet är skadligt för det svenska samhället. Ingen har någonsin heller hävdat att det spekulativa våldet skulle ha någon betydelse för yttrandefriheten. Frågan gäller, Hilding Johansson, vad som händer i det gränsland där det är osäkert, om man skall fria eller fälla. Det är det gränslandet som yttrandefrihetslagstiftningen är till för att skydda. Det är det gränslandet som Hilding Johansson vägrar att ge det skydd som är tekniskt och principiellt möjligt. Om Hilding Johansson verkligen vore ense med mig och oss moderater om att yttrandefriheten också i frågor som kan väcka anstöt skall ha lagens skydd, skulle det gå utmärkt att rösta för den moderata reservationen. Men det är väl, som jag tidigare sade, fru talman, omöjligt att nu kliva ner från valrörelsetalarstolarna och medge att det gick för fort förra året. En sak har i varje fall den här diskussionen visat, nämligen att det uppskovsinstitut grundlagen nu innehåller är ytterligt välbetänkt. Jag ber, fru talman, att få yrka bifall till den moderata reservationen.

Fru talman! Efter meningsutbytet mellan Per Unckel och Hilding Johansson kan jag fatta mig mycket kort. Det fördes dessutom en omfattande debatt i kammaren när detta lagförslag var uppe till behandling förra året vid den här tiden. Jag vill ånyo betona, att vi från centerns sida anser att det är mycket angeläget att vi kan motverka den störtflod av närgångna våldsskildringar som, med den nya bildtekniken, strömmar över oss. De här avsedda framställningarna har inte något som helst annat syfte än att få det att klirra i kassorna hos producenter och försäljare. Att närgångna, brutala och sadistiska framställningar av naket våld kan göra stor skada för normoch moralbildningen, inte minst bland ungdomar, blir dessutom mer och mer belagt allteftersom forskningsrapporter läggs fram. Vi är alla ense om att vi skall ha en vidsträckt yttrandefrihet i vårt land. Det är en förutsättning för demokratin, och det är en förutsättning för ett fritt, mångfasetterat och expansivt kulturliv. Ingen ifrågasätter detta. Men vi måste också ha mod att sätta gränser, när skadorna är uppenbara. Och jag kan inte se att det är ett angeläget yttrandefrihetsintresse att särskilt skydda rått sadistiska och ofta djupt kvinnodiskriminerande framställningar som görs och säljs enbart av kommersiella skäl. Vi kunde ha haft den här lagen för ett år sedan. Moderaterna satte sig då på tvären. De satte det kommersiella exploateringsintresset före skyddsintresset, kan man säga. Nu har även moderaterna slagit till reträtt. Det finns väl en och annan inom de egna leden som tagit del av vad det egentligen i sak rör sig om för framställningar. Det har tydligen påverkat även Per Unckel och andra inom moderata samlingspartiets representation i konstitutionsutskottet. Det är alltså en tillnyktring i sak, som kan hälsas med tillfredsställelse. Att moderaterna sedan i sin reservation försöker dölja reträtten med yvigt tal om yttrandefriheten bör inte dölja detta faktum. Det enda man kan beklaga är att skrupellösa exploatörer av sadism och grovt våld genom moderaternas agerande förra våren fått ett år på sig att härja helt fritt och utan reaktion från samhällets sida. Fru talman!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

Fru talman! Alla politiker i Sverige säger sig stödja yttrandefriheten. Alla riksdagsmän är måna om att betona dess betydelse för demokratin. Trots detta förs hela tiden fram krav på inskränkningar i yttrandefriheten. Hur kan detta komma sig? Jo, det är så att en yttrandefrihet värd namnet måste vara vid och tolerera mycket. I skydd av yttrandefriheten förs det fram idéer och värderingar som retar och väcker avsky hos många. I stället för att fundera över yttrandefrihetens villkor kräver många högljutt inskränkningar i yttrandefriheten för att göra sig kvitt de åsikter och företeelser de ogillar. Den som då försöker försvara yttrandefriheten måste oftast visa både mod och integritet, eftersom de som ropar på förbud försöker få yttrandefrihetens försvarare att framstå som försvarare av idéer och företeelser som de i själva verket tar avstånd från och känner avsky inför. Ändå är det lika viktigt för demokratin att försvara yttrandefriheten som att bekämpa löntagarfonderna. En viktig princip för en fungerande yttrandefrihet är att ingen förhandscensur förekommer, utan att eventuella övertramp döms av domstol i efterhand. Jag tycker att det är obehagligt, nej, skrämmande, att de krav på förhandscensur av videogram som har gjort sig hörda tycks ha stöd av en och annan ledamot av Sveriges riksdag. Censur är oförenligt med demokrati och yttrandefrihet, och alla krav på censur måste bekämpas av alla demokrater. Nu är det ju, som vi alla är väl medvetna om, så att det finns gränser även för yttrandefriheten. Förtal, spridande av lögnaktiga uppgifter om sina medmänniskor och kränkande av annans integritet hör till de saker som vi anser skall vara straffbara. Men även på andra områden kan man enligt min mening diskutera yttrandefrihetens gränser. Ett sådant område är det som vi diskuterar nu, det s.k. extremvåldet på video. Det finns en del tecken på att program med grovt våld för våldets egen skull kan verka avtrubbande och öka accepterandet av våld i samhället. Å andra sidan kan man hävda att de allt fler och allt brutalare våldsinslagen i filmer och videogram bara är en avspegling av vad som sker i samhället. Att visa dokumentärt våld eller konstnärliga framställningar av företeelser i vårt eller andra samhällen är något som enligt folkpartiets mening inte får förbjudas. Det är med tillfredsställelse som jag kan konstatera att utskottet på den punkten är enigt. Men det problem som vi diskuterar nu är inte sådana framställningar, utan framställningar där våldet är ett rent självändamål. Avsikten med dem är inte att föra en diskussion om någonting, utan avsikten är att tjäna pengar. Att göra något bara för att tjäna pengar är ju i och för sig inget förgripligt, men om det finns grundad anledning att antaga att verksamheten dessutom medför skadeverkningar finns det all anledning att fundera över om man inte bör gripa in lagstiftningsvägen. Vi har en kompetent utredning, yttrandefrihetsutredningen, som arbetar med dessa frågor. Men för att utredningen inte skall ställas inför fullbordat faktum, att våldsframställningarna helt har tagit över, tror jag att det är nödvändigt att anta lagförslaget i föreliggande betänkande. Lagförslaget — som ju enbart riktar in sig på mycket grovt och/eller sadistiskt våld, där det av sammanhanget är uppenbart oförsvarligt — bör innebära en rimlig begränsning av det rena spekulationsvåldet. Det är viktigt att betona att lagförslaget är att betrakta som provisoriskt i avvaktan på yttrandefrihetsutredningens förslag och de lagändringar som bör bli följden av dessa. Moderaterna har i år valt att skilja ut sig från utskottet i övrigt genom att kräva processregler i enlighet med dem som gäller i tryckfrihetslagstiftningen. Felet med det förslaget är att beträffande videogram skulle det bli två processregler — en som gäller vid grovt och/eller sadistiskt våld, en annan som gäller för alla andra frågor. Om man skulle gå på moderaternas förslag skulle det praktiska resultatet bli att man gav större skydd för extremvåldet än för annat som kan anses vara förgripligt. Då är det bättre att avvakta yttrandefrihetsutredningen, och se till att den rättsliga behandlingen blir likartad såväl av olika media som av olika typer av yttrandefrihetsbrott. Därför yrkar jag bifall till utskottets hemställan. Fru talman! Vid behandlingen av varje förslag till ändring av yttrandefriheten i begränsande riktning är det varje ledamots plikt och skyldighet att mycket noga överväga vilka följder en begränsning kan få för demokratin och yttrandfriheten. Endast i klara fall får man acceptera inskränkningar. Att försvara demokratin och yttrandefriheten måste vara det viktigaste för varje riksdagsledamot — nu och i framtiden.